Herr talman! En satellit svävar över våra huvuden. Den sänder underhållning och till råga på allt reklam. Det är därför förståeligt att kulturutskottets ordförande Georg Andersson har mönstrat sina styrkor och i spetsen för hela utskottsgruppen kräver förbud för televerket att tillhandahålla den utrustning som behövs för att man skall kunna ta emot sändningarna från försökssatelliten OTS. Satelliten ägs av de europeiska teleadministrationerna genom organisationen EUTELSAT, där svenska televerket också är medlem. Reservanterna från folkpartiet och centern har yrkat avslag på motion 1312. I stympat och havererat skick har dock spillrorna av motionen samlat en majoritet, som i utskottsbetänkandet gör sitt bästa för att lägga åtminstone några hinder i vägen för den frihet som alla svenska medborgare enligt lag har att ta emot alla sorters eterburna sändningar. De villkor som vårt televerk har tänkt sig för att enligt ingångna europeiska överenskommelser kunna tillhandahålla dens.k. dekrypteringsutrustningen har sådana formuleringar att de enligt reservanternas uppfattning är helt tillräckliga för att ge nödvändiga garantier för att ett eventuellt utnyttjande av sändningarna inte skulle gå radiolagens bestämmelser för när. Majoriteten konstruerar nu speciella villkor och vill att tillstånd — om det över huvud taget ges — skall kunna meddelas endast av regeringen. Orsaken är enligt majoriteten att frågan har principiell betydelse. Jag skulle vilja veta: Vilka principer är det som ligger bakom kravet från majoriteten? Vi reservanter anser också att frågan är av principiell betydelse. Vi har därför velat få motionen remitterad till konstitutionsutskottet. Detta har förvägrats oss av majoriteten, och min andra fråga till Georg Andersson blir: Varför denna negativa inställning till att konstitutionsutskottet skulle yttra sig? Reservanterna har inte kunnat ställa sig bakom motionärernas och majoritetens frihetsinskränkande yrkanden, och därför yrkar vi bifall till reservationen vid kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Den s.k. OTS-satelliten är en försökssatellit som, vilket påpekats, ägs av den europeiska teleadministrationen, som använt den för experiment med fast radiotrafik. Nu har ett brittiskt företag fått tillstånd att använda satelliten för överföring av TV-program från England till Malta. Och den frekvens som används är avsedd för s.k. fast trafik, dvs. överföring från en punkt till en annan, i det här fallet från England till Malta. Det är alltså inte fråga om rundradiosändningar — det är viktigt att lägga märke till det. Det finns en internationell överenskommelse om frekvensfördelning vid satellitöverföringar. Jag tycker att det bör ligga i allas intresse att den överenskommelsen verkligen respekteras. Chefen för Sveriges Radio, Örjan Wallqvist, påpekade i en artikel i Svenska Dagbladet för en tid sedan att om man skulle legalisera direktsprid ning över andra frekvenser, avsedda för andra ändamål, skulle det innebära en risk för en eterns anarki som på sikt skulle underminera den internationella överenskommelsen och därmed även den nationella suveräniteten på detta område. Jag tycker att det är förvånande att reservanterna — kanske speciellt moderaterna, som i andra sammanhang är så ivriga företrädare för lag och ordning — inte visar större respekt för internationella överenskommelser på det här området. Det kan också vara intressant att notera att de brittiska och holländska regeringarna har beslutat att de sändningar som vi här diskuterar inte får tas emot i Storbritannien och Nederländerna. Vi menar också att den här frågan har så pass stor principiell mediepolitisk betydelse att staten inte utan vidare kan avhända sig avgörandet till televerket. Med den socialdemokratiska motionen ville vi markera detta. Nu frågar Bertil Hansson vad det är för principiell betydelse. Ja, det är en ny situation som har uppkommit i första hand på grund av ny teknik men också genom det brittiska företagets sätt att utnyttja tillstånd för sändningar i fast trafik till att också försöka sprida dem över mycket större område och i annat syfte. Det är det nya som har inträffat. Vi är självfallet glada över att centern har insett den här frågans principiella betydelse och att vi därmed har uppnått en majoritet i kulturutskottet för att frågan nu skall hänskjutas till en närmare prövning av regeringen. Det kan inte var någon överhängande brådska att lösa denna fråga. Mediepolitiska frågor, menar vi, bör avgöras av politiskt ansvariga. Det är av det skälet som vi tycker att det är rimligt att regeringen tar sig en funderare på det här. Man kan i lugn och ro pröva frågan. Krav har rests i utskottet på att vi skulle remittera frågan till konstitutionsutskottet. Som nu ärendet handläggs är det inte fråga om att ta ställning till en ny lag, utan vi hemställer att regeringen skall fundera över frågan. Då utgår vi ifrån att den också beaktar de konstitutionella frågorna i det sammanhanget. Som framgår av utskottsbetänkandet vill vi inte hindra en utprovning av teknisk utrustning och en utveckling inom teleteknisk industri. Men verksamheten får, som vi säger, inte utvecklas till någon form av rundradiosändning. För detta ändamål var dessa sändningar ursprungligen inte avsedda. Jag vill med det anförda yrka bifall till kulturutskottets förslag i dess betänkande 23.

Herr talman! Jag är tacksam för att jag har blivit påmind om, både genom Georg Anderssons anförande och på annat sätt, att jag genom en felsägning råkade ange fel partier bakom reservationen. Det är alltså folkpartiet och moderaterna som står bakom reservationen till kulturutskottets majoritet bestående av socialdemokraterna och centern. Den nya situationen på medieteknikens område är sådan att nu gällande radiolag inte riktigt har hunnit i fatt. På det sättet är det ur praktisk synvinkel en del nya situationer som uppkommer, eftersom satelliternas räckvidd inte låter sig inskränkas till nationella gränser. Men Georg Anderssons svar på mina frågor var ganska magra, förutom det att han ganska lågmält retirerade från sin ursprungligen mycket käcka hållning att det skulle utfärdas ett definitivt förbud att i Sverige tillhandahålla den s.k. dekrypteringsutrustningen. Men litet grand i återhållande syfte skall man ändå agera genom att riksdagen ställer upp specialvillkor och dessutom inte tror att vårt eget televerk skulle kunna agera på ett sådant sätt att man undviker vad Georg Andersson kallar för anarki på eterområdet. Det principiellt viktiga för reservanterna är en sådan helig princip som den som finns i regeringsformens portalparagraf. Där sägs det att varje medborgare ”är gentemot det allmänna tillförsäkrad ——— informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden”. Det är med utgångspunkt i det som den nuvarande radiolagen är skriven. Det är med utgångspunkt i det som vi reservanter både genom önskad remiss till konstitutionsutskottet och genom vårt slutliga ställningstagande har velat slå vakt om informationsfriheten. Det är aldrig friheten, utan tvärtom inskränkningarna i friheten, som behöver motiveras. Det är en liberal princip varom reservanterna är ense, och det skulle ha varit välgörande om även majoriteten hade velat inse frågans principiella vidd och betydelse.

Herr talman! Bertil Hansson bekräftade inledningsvis i sin replik att utvecklingen nu varit sådan att radiolagen inte riktigt är i takt med den. Det är ju vad som har inträffat, och därför tycker vi att det finns skäl att grundligt pröva frågan. Vi utgår från att regeringen gör detta. Bertil Hansson påstod att vi har retirerat från vår tidigare ståndpunkt om definitivt förbud. I motionen skriver vi att televerket inte bör få tillhandahålla denna dekrypteringsutrustning, och det går ju också utskottsbetänkandet ut på. Att vi sedan säger att regeringen får se på frågan och bedöma den i ett större sammanhang bör ju innebära att man framdeles kan få riktlinjer för hur man skall förfara. Men t.v. gäller ju att televerket inte skall få tillhandahålla denna utrustning, och jag utgår ifrån att detta kommer att gälla även efter riksdagens beslut. Det här handlar om mediepolitik, och mediepolitik bör liksom annan politik avgöras av de politiskt ansvariga. Det är egentligen så enkelt. Eftersom Bertil Hansson citerade mig beträffande anarki, vill jag påminna om att mitt citat var hämtat från radiochefens artikel i Svenska Dagbladet. Jag tror att radiochefen visste vad han talade om, när han varnade för att anarki kan utbryta, om man inte respekterar de internationella överenskommelserna. Om privata företag utnyttjar friheten på det sätt som kan befaras, nämligen att företagen utnyttjar tillstånd för fast trafik till att ordna rundradiosändningar, finns det väl anledning för de politiskt ansvariga att säga ifrån att det nu inte är så enkelt att överträda internationella överenskommelser.
Herr talman! Jag beundrar Georg Anderssons exeges på sin egen ursprungliga motion. För det första: Här döljer han nu reträtten bakom dimridåer som är klart skönjbara. För det andra: De internationella överenskommelser förutan vilka anarki skulle uppkomma har televerket redovisat och varit berett att hålla, när televerketfortfarande enligt internationella överenskommelser — som fallet är i andra länder som ansvarigt teleorgan skulle ha att ta ställning till ansökningar. För det tredje: Om verkligheten och radiolagen inte täcker varandra, eller om radiolagen inte täcker verkligheten, anser jag det säkrast att låta regeringsformens paragraf om full informationsfrihet helt ta över.
Herr talman! Jag vill bara göra den kommentaren att jag tror att televerket är ganska nöjt med att slippa göra den mycket känsliga bedömning som den nya situationen kräver. Vi befriar televerket från detta, om vi antar det förslag till beslut som utskottet har lagt fram.
Herr talman! Socialdemokraterna har det inte lätt i mediefrågor. I den motion som nu är föremål för diskussion heter det att man skall förbjuda dekrypteringsutrustning. I samma motion hävdas det vidare att socialdemokraterna ju alls inte vill vara med om att förbjuda någon satellitmottagning. I utskottets betänkande föreslås att man skall tillåta dekrypteringsutrustning, men absolut inte när det gäller enskilda människor. Herr talman! Den socialdemokratiska bockfoten syns bakom de tekniska dimridåerna. Löftet att inte förbjuda bort satellitmottagningar har inte så stor trovärdighet, när socialdemokratin i praktiken visar sitt rätta ansikte. Som Georg Andersson mycket riktigt påpekade är detta inte en fråga om teknik utan en fråga om mediepolitik — och det är precis där som Georg Andersson och moderaterna skiljer sig åt. Georg Andersson använder sig av två argument. Det första är att det förslag som folkpartiet och moderaterna står för, nämligen en liberal mediepolitik, skulle leda till frekvensbekymmer och en eterns anarki. Detta är ett litet konstigt argument, mot bakgrund av att televerkens internationella samarbetsorganisation ju är det organ som har hyrt ut den satellit vi nu diskuterar till det engelska företaget. Skulle inte den samarbetsorganisationen, och indirekt det svenska televerket, ha förnuft nog att inse vad som krävs för att undvika den anarki som socialdemokraten Georg Andersson hävdar kommer i OTS-satellitens släptåg? Georg Anderssons andra argument är att Margaret Thatcher inte tillåter direktmottagning. Det är ett konstigt argument för att komma från en socialdemokrat, men låt gå för det. Mig bekymrar det emellertid inte speciellt mycket, eftersom i England mångfalden när det gäller etermedia redan är högst påtaglig. I England skulle man aldrig drömma om att upprätthålla ett radiooch TV-monopol. Herr talman! Många trodde möjligen för något eller några år sedan att Maj Britt Theorin och hennes förbudsförslag om parabolantenner var en isolerad företeelse inom socialdemokratin. Maj Britt Theorin har nu fått mäktigt stöd. Men får jag föra diskussionen ett steg vidare — det var ju som sagt mediepolitik saken gällde — och fråga Georg Andersson vad som menas med formuleringen i den socialdemokratiska motionen om att ni inte vill förbjuda bort satellitmottagning i Sverige? Är ni mot bakgrund av den formuleringen beredda att medverka till att satellitsändningar i framtiden kan tas emot i Sverige på rimliga och riktiga premisser? Är ni beredda att satsa på den kabel-TV-utbyggnad som är förutsättningen för att satellitsändningar av annan form skall kunna tas emot på ekonomiskt överkomliga villkor för alla människor? Eller är det, som många av oss nog misstänker, en läpparnas bekännelse — ni talar om möjligheterna att ta emot satellitsändningar, men i praktiken kommer ni också för de direktsändande satelliterna att säga att det leder till så mycket frekvenstrassel om man skulle ta emot dem att man nog av praktiska skäl tvingas att begå våld på yttrandefrihet och informationsfrihet? Herr talman! Jag är inte förvånad över att socialdemokraterna inte vill remittera den här motionen till konstitutionsutskottet. Däremot är jag förbryllad över att socialdemokraterna uppenbarligen är beredda att förvägra en minoritet i ett riksdagsutskott att få ett motionskrav granskat i förhållande till Sveriges grundlagar. Vi moderater står för en annan mediepolitik än socialdemokraterna. I stället för att stänga ute de nya medierna vill vi ta till vara de möjligheter som den nya tekniken har gett oss. Vi vill skapa förutsättningar för att snabbt och billigt ta emot satellitsändningar — såväl OTS-sändningar som de sändningar som senare kommer från direktsändande satelliter. Vi vill ge etableringsfrihet till kabel-TV, på grund av kabel-TV:s egna meriter men också därför att kabel-TV i praktiken är en förutsättning för att alla människor skall kunna få tillgång till den vidgade yttrandeoch informationsfrihet som satellitsändningarna innebär. Vi vill inte låta plånbokens tjocklek avgöra vilka som skall få möjlighet att ta del av det breddade informationsutbudet.

Herr talman! Det senaste var ett mycket märkligt påstående. Det är ju inga billiga grejor det är fråga om, om man skall ta emot sändningar från OTS-satelliten, utan det vill till ganska rejäla plånböcker för att man skall kunna vara med i den ruljansen. Per Unckel gick in i den här debatten och visade att han intet förstått eller intet velat förstå. Han försöker göra en sammanblandning av satelliter för rundradiosändning och — i det här fallet — en satellit för fast trafik. Det är alldeles riktigt att vi säger i vår motion: ”Det kan självfallet inte bli fråga om att söka förbjuda mottagning i Sverige av sändningar av reguljära radiooch TV-program till andra länder men som genom överspridningen kan tas emot också i vårt land.” Det gäller alltså sändningar i reguljär trafik och rundradiotrafik. Vi vill icke hindra detta med några förbud eller restriktioner. Men här är det fråga om sändningar med helt annat syfte. Man har fått tillstånd att göra sändningar i fast trafik från England till Malta. Då har den situation uppstått som jag har redogjort för i replikväxlingen med Bertil Hansson — jag behöver inte upprepa det. Vi har i vårt ställningstagande stöd av yttranden från Sveriges Radio. Vi tror att man där förstår det här ganska bra. Vi har i utskottet haft en hearing i den här frågan, och jag har citerat radiochefen, som varnar för anarki på området. Mot den här bakgrunden har vi ansett att riksdagen bör kunna ta ställning till förslaget att hänskjuta denna fråga till regeringen utan att vi därför behöver inhämta ett yttrande från konstitutionsutskottet. Jag vet att Per Unckel känner sig litet trampad på tårna för att vi på det sättet har förbigått honom. Nu har han ju fått tillfälle att yttra sig här. Jag hoppas och vet att andra ledamöter i konstitutionsutskottet mera ingående funderar över de frågor de har att ta ställning till än vad Per Unckel här visat prov på genom sitt mycket ytliga betraktelsesätt i den här frågan.

Herr talman! Det förefaller som om Georg Andersson tror att EUTEL SAT när man ingick avtalet med det engelska programföretaget inte visste vad detta tänkte använda avtalet till. Det kan väl ändå inte Georg Andersson hävda är den sanna och riktiga bilden! När avtalet ingicks visste EUTELSAT exakt — det är klart — vad man från det engelska programföretaget var inställd på att göra, nämligen utnyttja möjligheterna att sända program över en relativt stor del av Västeuropa. Det är alltså telemyndigheter av det svenska televerkets typ, som har ingått detta avtal och således genom avtalet gett sin välsignelse till att de resterande åren på OTS-satelliten används för detta informationsvidgande syfte. Mot den bakgrunden förefaller alla varningar för frekvensbekymmer att falla platt till marken. Georg Andersson undviker mycket sorgfälligt att svara på mina frågor om vad man är beredd att göra i förhållande till de direktsändande satelliterna.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att det är en myt att socialdemokraterna skulle vilja förbjuda parabolantenner. Moderaterna vill behålla den myten i sin fantasivärld och sprida den över mänskligheten. Jag satt för ett par timmar sedan i Södertälje i en debatt med en företrädare för moderaterna som drev denna tes. Jag talade om för honom att jag inte känner någon socialdemokrat som vill förbjuda parabolantenner. Vi har kongressbeslut på att sådana förbud icke skall aktualiseras.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in i presentationsceremonier när det gäller kammarens ledamöter — jag förutsätter att Georg Andersson känner sina partivänner bättre än jag gör. Men jag kan åtminstone läsa innantill vad Georg Anderssons partivänner brukar anföra. Men ni vill alltså inte förbjuda parabolantenner — det är bra. Hur är det då med kabel-TV, som Georg Andersson vet är själva förutsättningen för att man på rimliga villkor skall kunna ta emot sändningar från direktsändande satelliter? Återigen undviker Georg Andersson sorgfälligt att ta ställning. Och det förstår jag.

Men, som sagt, jag hade inte väntat mig att Georg Andersson skulle kunna säga att ”vi är beredda att ge de direktsändande satelliterna denna möjlighet”. Men då faller också den formulering som ni har i motionen platt till marken, och då blir inte den fråga som vi nu diskuterar om OTS-satelliten teknisk — då blir den mediepolitik. Till slut granskningen inom konstitutionsutskottet. Om det hade varit så, Georg Andersson, att andra ledamöter i utskottet på bättre grunder än jag skulle ha kunnat ta ställning till de konstitutionella aspekterna, yttrandefrihetsaspekterna på satellitsändningar, varför tog ni då inte chansen från socialdemokratin att få ett sådant yttrande från konstitutionsutskottet, innan ni hastade åstad och tog ställning i kulturutskottet?

Herr talman! För att kunna dölja vad som egentligen är innehållet i Georg Anderssons motion uppträder han likt en Don Quijote och går till anfall mot inbillade mål. Som någonting annat kan man inte beteckna pratet om att skulle man tillåta televerket att sälja dekrypteringsutrustning för att motta signaler från den aktuella satelliten och dekryptera dem, skulle det leda till anarki på radioområdet, man skulle bryta alla frekvensöverenskommelser som finns och liknande. Uppriktigt sagt: Detta är rent nonsens. Kommer det från radiochefen, är det faktiskt lika mycket nonsens ändå. Här är det fråga om en frekvens som har sålts av de europeiska telebolagen. Och den frekvensen hålls, det är inte tal om någonting annat. Villkoren för utgivningen hålls. Det finns ingenting att anmärka på. Alltså måste man konstruera upp nya faror för att kunna rättfärdiga sitt ställningstagande.

Och mer än så — det är de som står för själva sändningen, om än inte för innehållet. Jag har lagt märke till en verkligt underlig formulering i majoritetsskrivningen. Majoriteten kan alltså tänka sig att för visst utvecklingsändamål skulle det i nåder kunna tillåtas att dekrypteringsutrustning tillhandahålls, men verksamheten får inte ”utvecklas till någon form av rundradiosändning”. Det där är också att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. Jag kan tänka mig att man hänger upp detta på televerkets yttrande om att om program vidareutsänds via kabel kan det betraktas som rundradiosändning. Det är i och för sig en inte helt självklar och godtagbar tolkning av televerket, men som dimridå kan det eventuellt duga bra. När man har sett Georg Anderssons agerande under senare år när det gäller nya media, de som ny teknik erbjuder, får man den uppfattningen att han och många socialdemokrater anser att vad som inte är uttryckligen tillåtet är förbjudet — eller åtminstone skall det förbjudas. Man brukar alltid annars när det gäller yttrandefrihetsfrågor, informationsfrågor och liknande anse att den absoluta motsatsen gäller, dvs. att vad som icke är uttryckligen förbjudet är tillåtet. I detta fall klampar man glatt på. När det är fråga om att börja fundera på inskränkningar i informationsrätten tycker man inte att det finns någon anledning att ens höra det utskott som har att speciellt vårda yttrandefrihetsfrågor, informationsfrihetsfrågor och liknande. Det är anmärkningsvärt, herr talman. Jag yrkar bifall till den till betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att något redogöra för centerns ställning i den här frågan, eftersom vi har medverkat till den föreliggande utskottsskrivningen. Vi har sett på denna fråga precis så som utskottet skriver, nämligen att just mottagning av program via denna OTS-satellit är en fråga som är av den principiella betydelsen att den bör avgöras av regeringen. Varför anser vi det? Ja, det beror bl.a. på att man inom televerket säger att verket som myndighet f. n. inte har mandat att vare sig ge eller vägra tillstånd att ta emot sändningarna. Det föreligger alltså ett absolut behov av en klarläggande utredning för att vi skall komma fram till vilka tillstånd som behövs och hur vi skall bedöma detta i fortsättningen. Den snabba tekniska utvecklingen på detta område medför, som utskottet har sagt, att det gång efter annan uppkommer nya situationer som kräver massmediepolitiska överväganden. Det är då rätt intressant att notera att en av reservanterna, Bertil Hansson, själv säger att gällande radiolag inte har hunnit i fatt utvecklingen. Vi har faktiskt i utskottets skrivning — som vi i centern har medverkat till, det vill jag påpeka — ändrat motionens krav, så till vida att det inte längre är fråga om något förbud mot mottagning av OTS-sändningarna. Det är bara fråga om vem av dem som har insyn i eller som kan föra sändningarna vidare som skall ha möjlighet att avgöra om mottagning skall ske eller inte. Vi har så att säga lyft över ansvaret från televerket till regeringen. Vi har förtroende för regeringen, som utskottsskrivningen ger vid handen, och vi tycker att denna fråga bör fogas in i ett större sammanhang. Vi pekar också på den mediepolitiska grupp som statsrådet Wikström har aviserat skall tillsättas snarast. Detta är en sådan fråga som vi anser bör behandlas i de sammanhang där övriga satellitfrågor tas upp. Det har sagts att OTS-satelliten givetvis inte kommer att vara uppe så länge till, men vi tycker ändå att vi inte skall negligera det tillstånd som finns när det gäller OTS-satellitsändningar, utan vi skall behandla det på samma sätt som i fråga om alla andra sändningar från rymden. Bertil Hansson sade att en satellit svävar över våra huvuden. Om det vore så väl, höll jag på att säga. Men det är redan en massa satelliter som svävar, och det kommer att sväva flera. Därför bör en kartläggning av detta område komma till stånd. Vi behöver ha klara riktlinjer, bl.a. inom televerket. Sveriges Radio behöver ha klarare direktiv för hur man skall förfara i sådana här frågor. Därför har vi för vår del kunnat medverka till den skrivning där utskottet säger att regeringen bör se över detta område och att vi givetvis förutsätter att televerket följer vad regeringen och riksdagen har sagt. Vad utskottet här har skrivit innebär ingen inskränkning av yttrandefriheten. Därför har vi inte skickat över ärendet till konstitutionsutskottet.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

Herr talman! Det vore väl att hävda för mycket att säga att dimmorna lättade efter herr Norrbys inlägg i debatten. Han säger nu att vad utskottet har åstadkommit, från en såvitt jag begrep dålig socialdemokratisk utgångspunkt, är att man har flyttat avgörandet från televerket till regeringen. Men detta, herr Norrby, är inte bekymret, utan bekymret är nästa mening i vad utskottet anför: ”Utgångspunkten bör därvid vara att utprovning av teknisk utrustning och utveckling inom teleteknisk industri inte bör hindras” — alldeles utmärkt! — ”men att verksamheten å andra sidan inte får utvecklas till någon form av rundradiosändning.” kommer, herr Norrby. Vad ni gör är inte att lyfta över avgörandet från televerket till regeringen, utan ni lyfter över det till regeringen med en mycket klar instruktion från riksdagens sida om vad regeringen har att rätta sig efter, nämligen att regeringen skall kunna ge tillstånd bara till teletekniskt utvecklingsarbete. Från industripolitiska utgångspunkter är detta utmärkt, men från yttrandefrihetsutgångspunkter är det otillräckligt. Detta är kärnan. Nu säger herr Norrby att det här har inga yttrandefrihetsrättsliga implikationer, och därför skickade man inte över ärendet till konstitutionsutskottet. Den normala praxisen är väl annars att utskott som hanterar frågor av yttrandefrihetskaraktär brukar överlåta till konstitutionsutskottet att bedöma sådana frågor och att ge dem i ett utskott som anser att det finns yttrandefrihetsrättsliga frågetecken möjlighet att få den ytterligare belysning som en remiss till konstitutionsutskottet skulle innebära. Jag försäkrar herr Norrby att i valet mellan att behöva jobba litet extra och att värna yttrandefriheten är konstitutionsutskottets ledamöter beredda att ställa sig till kulturutskottets förfogande. Det är där komplikationerna
Herr talman! Karl-Eric Norrby sade i slutet av sitt anförande att det är inget frihetsinskränkande i kulturutskottets betänkande. Strax dessförinnan hade han sagt att det är fråga om vem som skall få lov att ta del av sändningarna. Han kan alltså mycket väl tänka sig att det skall sitta någon som bestämmer vem som skall få lov att ta del av viss information, och i nästa andetag säger han att det är inte frihetsinskränkande. Jag häpnar!

Herr talman!

Det är alltså inte att säga nej till en vidareutveckling av tekniken. Jag vill bara framhålla för Per Unckel att televerket självt säger att fast radiotrafik inte får utvecklas till förtäckt rundradiosändning. Det är alltså verkets egna ambitioner, och vi har inte gjort något annat i det avseendet, utan vi har följt vad televerket har sagt. Dessutom har Sveriges Radio i sammanhanget påpekat att 5 § radiolagen, där det sägs vem eller vilka som skall vidarebefordra de här signalerna, vilket då är rundradiosändning, skall vara tillämplig även på sådana här sändningar. Jag förmodar att både Per Unckel och Torkel Lindahl är väl insatta i vad 5 § radiolagen säger. Det är inte alls klart att det är så öppet för vidaresändningar att allmänheten kan ta emot de här signalerna och vidarebefordra dem som rundradiosändningar, som båda dessa herrar gör gällande. Det är i den avsikten vi har medverkat till att frågan har lyfts upp på regeringsnivå. Vi har faktiskt fortfarande, som jag sade inledningsvis, tilltro till regeringen och den mediepolitiska kommittén, som får ta tag även i denna fråga, vilken väl inte kan anses vara så stor som övriga frågor som den gruppen skall arbeta med.
Herr talman! I ett anfall av generositet talar Karl-Eric Norrby om för en häpnande kammare att vad man egentligen gör är att man tillåter regeringen att tillåta televerket någonting som televerket annars hade hade haft tillstånd att göra. Då kan man fundera över vad meningen var. Vem har talat om någon vidaresändning utom utskottsmajoriteten? Det är inte det vi har diskuterat, utan det är tillåtligheten för gemene man att ta del avinformation. Karl-Eric Norrby anser det riktigt att man skall sitta och välja ut dem som skall få ta emot den informationen, och sedan säger han att det inte är fråga om någon inskränkning.
Herr talman! Karl-Eric Norrby lägger nu televerket till sina understödjare; tidigare har han använt Sveriges Radio och Georg Andersson. Får jag bara konstatera att ingen av dessa tre institutioner direkt har gjort sig känd som något den fria konkurrensens tempel.

Herr talman! I föreliggande betänkande nr 21 från utbildningsutskottet behandlas bl.a. frågan om undervisning för invandrare i svenska språket. Om värdet och betydelsen av denna undervisning råder inga delade meningar. Vi är alla överens om den lagstadgade rätten för invandrare att få denna undervisning liksom om skyldigheten för arbetsgivarna att medverka till att så sker, när invandrarna inte har kunnat tillgodogöra sig undervisningen på annat sätt. Det är således inte mot undervisningen som sådan som vi moderater har reserverat oss i utskottet utan om omfattningen av densamma. Innevarande budgetår får den lagstadgade invandrarundervisningen i svenska omfatta högst 150 000 studietimmar. Motsvarande uppgift för den undervisning som inte är lagstadgad är 525 000 studietimmar. Totalt är det alltså 675 000 studietimmar. Skolöverstyrelsen har i en rapport hösten 1981 visat att verksamheten för budgetåret 1980/81, då den medgivna omfattningen var densamma som för innevarande år, inte nådde upp till de angivna siffrorna. Den lagbundna undervisningen omfattade således 136 000 studietimmar mot angivna 150 000, och den icke lagstadgade omfattade ca 450 000 timmar mot beräknade 525 000. Rapporten visade otvetydigt att omfattningen av undervisningen minskat, att det efterfrågade behovet var avsevärt lägre än vad riksdagen utgått från i sitt beslutsfattande. Detta föranleder föredragande statsråd att inför kommande budgetår föreslå en minskning till 125 000 studietimmar för den lagstadgade undervisningen och 500 000 timmar för den övriga. Ingenting tyder på att omfattningen av undervisningen har ökat innevarande år i jämförelse med föregående. Tvärtom. Erfarenheterna hittills säger att det blir en fortsatt minskning detta år. Invandringen totalt har minskät kraftigt, och någon arbetskraftsinvandring kan man knappast tala om. Kraven och behovet från tidigare hitkomna invandrare när det gäller att få undervisning har uppenbarligen minskat, av erfarenheterna att döma. Mot den bakgrunden har vi moderater ansett det vara motiverat att göra en ytterligare begränsning av timtalet i förhållande till regeringsförslaget, där f.ö. timtalet för icke lagstadgad undervisning ligger 50 000 timmar högre än vad som förbrukats enligt SÖ:s räpport. Vi föreslår således att timtalen skall vara 115 000 för den lagstadgade undervisningen och 450 000 för den övriga. Dessa förslag har ingenting med någon nedvärdering av undervisningen som sådan att göra. De grundar sig uteslutande på en anpassning av verksamheten till verkligheten, varigenom samtidigt åstadkommes en besparing i statsbudgeten. Till den lagbundna undervisningen i svenska för invandrare utgår ett högre statsbidrag per studietimme än till den övriga undervisningen. Någon motivering för denna skillnad ges inte vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Enligt vår mening finns inga bärande skäl för att ge den lagbundna undervisningen ett större statsbidrag. Ledarkostnaderna torde vara likvärdiga, administrationskostnaderna likaså, och lokalkostnaderna torde i många fall vara lägre vid den lagbundna undervisningen. Detta talar för att statsbidraget bör vara enhetligt för de två formerna. Vi anser att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Under många år har statsbidrag utgått till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Sedan några år tillbaka omfattas också LRF, Sveriges fiskares riksförbund samt SHIO-Familjeföretagen av denna bidragsgivning. Den innebär att bidräg innevarande budgetår utgår med 100 9? till kostnader för undervisning, dock högst 170 kr. per elevvecka, med 75 9 till kostnader för deltagares resor samt med 53 kr. per kursdeltagare och kursdag för logi och med 53 kr. för övernattning. I propositionen föreslås oförändrade villkor för det kommande budgetåret. Enligt vår mening är det icke försvarligt att i rådande ekonomiska situation låta bidraget utgå i oförändrad form. Det är nödvändigt att åstadkomma en besparing även på det här området. Detta bör kunna ske så mycket mer som de mottagande organisationerna torde vara i stånd att själva svara för en större del av kostnaderna. Den av oss föreslagna besparingen på 25 960 av anslaget, utgörande ca 6,7 milj.kr., är på intet sätt oskälig under rådande omständigheter. Detta anslag finansieras helt genom medel som inflyter från vuxenutbildningsavgiften. Av tekniska skäl föreslår vi att det sparade beloppet föres till anslaget Bidrag till folkbildningen, vilket behandlas i utskottets betänkande nr 22, varigenom den del av detta anslag som inte finansieras genom vuxenutbildningsavgiften kan minskas med motsvarande belopp. För de socialdemokratiska ledamöterna råder inga hämningar när det gäller att öka samhällets och därmed skattebetalarnas kostnader. Det här anslaget, liksom snart sagt alla anslag i hela statsbudgeten, plussar man därför friskt på. Här rör det sig om ytterligare 5 milj.kr. utöver regeringens förslag, som socialdemokraterna tycker att de bidragsmottagande organisationerna är i stort behov av under rådande samhällsekonomiska villkor. Den för skattebetalarna ödesdigra socialdemokratiska frikostigheten med deras pengar kan vi moderater naturligtvis inte ansluta oss till. Det är således fullkomligt självklart att vi yrkar avslag på det socialdemokratiska överbudet. I betänkandet nr 21 har vi också reserverat oss för en minskning av anslaget till kontakttolkutbildning med 2 milj.kr. Verkligheten är den att det råder ett överskott på kontakttolkar, vilket framgår av en undersökning som SÖ, invandrarverket, kommerskollegium samt UHÄ står bakom. Denna undersökning vittnar också om att det föreligger ett stort behov av kvalificerade tolkar. Enligt vår mening är det då naturligt att satsa på vidareutbildning av redan utbildade kontakttolkar i stället för att nu utbilda fler. Det är angeläget att tillgången på av kommerskollegium godkända tolkar blir bättre. Utskottsmajoriteten hänvisar i sitt yrkande om avslag på vårt krav till att regeringen inlett en översyn, som syftar till att belysa behovet av och tillgången på tolkar. Som jag redan nämnt föreligger en omfattande undersökning, som visar hur det förhåller sig, och utskottsmajoritetens ställningstagande innebär därför enbart att överskottet på kontakttolkar ytterligare kommer att öka. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,3 och 4 från moderata samlingspartiets ledamöter vid utbildningsutskottets betänkande nr 21. Eftersom också utbildningsutskottets betänkande nr 22 angående anslag till folkbildning skall behandlas vid detta tillfälle övergår jag nu till att något beröra de till detta betänkande fogade moderata reservationerna. I reservation nr 1 har vi följt upp vårt yrkande i reservation nr 3 till utbildningsutskottets betänkande nr 21. Vi föreslår således att 6 744 500 kr. från vuxenutbildningsavgiften tillförs anslaget Bidrag till folkbildningen, varigenom den del av detta anslag som inte finansieras av vuxenutbildningsavgiften kan minskas med motsvarande belopp. Härigenom åstadkommer vi en besparing på den del av statens kostnader som ej berörs av vuxenutbildningsavgiften. I reservation nr 2 följer vi därtill upp vårt motionskrav om oförändrade schablonbidrag per studietimme och oförändrat tilläggsbidrag när det gäller samhällsinriktade cirkelstudier. Föredragande statsråd konstaterar att rap porter om studieverksamhetens omfattning innevarande år tyder på en minskning med ca 5 20. Han antar att denna minskning bl.a. beror på att studieförbunden under senare år har tvingats ta upp högre deltagaravgifter än tidigare och tar detta till intäkt för att till statsbidraget per studietimme föra över de medel som sparats genom den minskade volymen, varigenom timbidraget kan höjas. Statsrådet föreslår att det högre bidraget höjs från 80 kr. till 87 kr. och det lägre från 25 kr. till 27 kr. Vidare föreslås att tilläggsbidraget för samhällsinriktad verksamhet höjs med 2 kr. till 10 kr. per timme. Givetvis beklagar jag att cirkelverksamheten visar en nedgång. Den har en stor och viktig uppgift att fylla i vårt samhälle, och det är för mig fullkomligt självklart att den skall vara föremål för samhällets stöd. Detta sker också i avsevärd omfattning. Naturligtvis kan vi tycka att det vore bra med höjda anslag även på det här området liksom vi tycker det på så många andra områden, där vi av samhällsekonomiska skäl har tvingats säga nej till höjningar. Men verkligheten har visat oss att det är nödvändigt att vara återhållsamma med samhällets utgifter, om vi skall kunna komma till rätta med våra ekonomiska bekymmer. Därför krävs det att vi tar till vara de sparmöjligheter som står till buds. Det nya statsbidragssystemet har ännu inte varit i kraft ett helt år. Det är därför enligt min mening för tidigt att dra några tvärsäkra slutsatser om dess effekter. Dem får vi återkomma till senare. Det kan inte vara rimligt att ha några månaders erfarenheter såsom skäl för att höja timbidraget i en tid, när vi måste vara försiktiga med nya åtaganden. Därför yrkar vi moderater avslag såväl på höjningen av schablonbidragen som på höjningen av tilläggsbidraget för samhällsinriktad verksamhet. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna från moderata samlingspartiets ledamöter. Till utskottsbetänkandet finns också fogade två särskilda yttranden. Som var och en kan se är de till sak och innehåll ganska lika. När utbildningsutskottet föregående år diskuterade villkoren för det nya statsbidragssystemet, var vi till en början eniga om det berättigade i att i vissa fall medge att en cirkelsammankomst skulle få omfatta fyra timmar i stället för föreslagna tre. Det gällde främst den arbetsplatsinriktade verksamheten samt inom den estetiska sektorn. Tyvärr sprack plötsligt enigheten, och undantaget från tretimmarsregeln kom att omfatta endast studiecirklar i glesbygd och studiecirklar på arbetstid. Beslutet mottogs med betydande bestörtning i studieförbundsvärlden, där man med rätta insåg de svårigheter det skulle föra med sig. För mig är det naturligtvis mycket glädjande att kunna konstatera den tillnyktring som har ägt rum på det här området från ett par socialdemokraters sida. Innehållet i motionen 582 inger onekligen förhoppningar för framtiden. I konsekvens med vad jag tidigare har anfört om att statsbidragssystemet måste verka i åtminstone ett helt år innan man tillgriper förändringar, har jag avstått från att yrka bifall till denna motion. Givetvis hoppas jag på en bred uppslutning till ett kommande år bakom det mycket rimliga kravet att cirkelsammankomsterna kan få omfatta fyra timmar, där klart uttalade skäl föreligger.

Herr talman! I betänkandet 1981/82:21 från utbildningsutskottet behandlas vissa anslag till vuxenutbildningen. Under punkterna 1, 2 och 3 finns inga reservationer, varför jag går direkt till punkt 4, mom. 1 och 2. Där finns en reservation av Hans Nyhage m.fl. angående undervisningen för invandrare i svenska språket. Moderaterna anser dels att det är principiellt felaktigt med en högre timkostnad för den lagbundna undervisningen än för s.k. övrig undervisning, dels att riksdagen bör anvisa ett förslagsanslag på 103 627 000 kr. i stället för 112 127 000 kr. som regeringen och utskottet föreslagit. Utskottsmajoriteten anser att, även om invandringen enligt preliminära beräkningar minskat, behovet av undervisning i svenska för invandrare inte minskat. Utskottet anser att det är av stor vikt att ge invandrarna goda kunskaper i svenska. Detta har vid flera tillfällen diskuterats i utskottet. Utskottet är inte berett att göra en ytterligare minskning utöver den som föreslås i årets budgetproposition. Dessutom är SFI-utredningens betänkande och remissvaren på detta under beredning i regeringskansliet. Under sådana omständigheter är det ju praxis att inte göra några större förändringar. När vi kommer till punkt 5 om bidrag till viss central kursverksamhet går meningarna i utskottet isär. Den numera inte så ovanliga situationen har uppstått att socialdemokraterna vill ha mer pengar och att moderaterna vill skära ned. Mittenpartierna företräder en mer realistisk linje. Föredragande statsrådet säger i budgetpropositionen att den ram som fastställts för innevarande budgetår bör tillämpas även under budgetåret 1982/83. Det bör ligga på skolöverstyrelsen att för budgetåret 1982 81. Det i budgetpropositionen föreslagna anslagsbeloppet måste enligt folkpartiets och centerns mening accepteras i det statsfinansiella läge som nu råder. Vi menar att vi kan klara verksamheten med den nu föreslagna nivån. Jag yrkar alltså avslag på punkt 5 i utskottets betänkande. Vi är från mittenpartierna inte heller beredda till de ytterligare nedskärningar på 25 90 av det i budgetpropositionen föreslagna anslaget som föreslås från moderat håll, och jag yrkar alltså avslag på reservation 3. Vi föreslår från centern och folkpartiet att riksdagen godkänner att anslaget av besparingsskäl i fortsättningen finansieras genom medel som inflyter från vuxenutbildningsavgifter. Dessa medel utgör drygt 26 milj.kr. 8 Riksdagens protokoll 1981/82:132-133 Under punkt 5 yrkar jag bifall till reservation 2 från centern och folkpartiet med Christina Rogestam som första namn. Under punkt 6, Bidrag till kontakttolkutbildning, föreslås i budgetpropositionen en ändring av nuvarande sätt att dimensionera utbildningen. Enligt förslaget skall kontakttolkutbildningen under budgetåret 1982/83 få omfatta högst 180000 studietimmar, och SÖ skall fördela timtalet på resp. studieförbund och folkhögskola. Med hänvisning till att regeringen har uppmärksammat diskussionen och synpunkterna som förekommit kring tolkutbildningen och inlett en översyn yrkar jag avslag på reservation nr 4.

Herr talman! I motion 1981/82:584, som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 22, gör vpk gällande att den borgerliga regeringen i sin praktiska politik frångår den av en enig riksdag antagna statliga kulturpolitiken av 1974. Vi har därvid anfört en rad exempel som styrker vårt påstående. Det gäller i hög grad begränsningen av anslagen, men även underlåtenheten att uppmuntra de nya kvaliteter på kulturområdet som sprungit fram ur enbart målformuleringarna i 1974 års kulturbeslut. Vi noterar också vad vi kallar en förtroendeklyfta mellan departementet och det statliga kulturrådet liksom en rad andra krafter som i samhället arbetar enligt de gemensamma riktlinjer som skall gälla för kulturpolitiken. Vpk är inte ensamt om att framföra denna kritik. Den kommer också från studieförbunden, från centrumbildningarna och från många organisationer och kulturarbetare landet runt. Det är utan tvivel så att 1974 års kulturpolitiska beslut skapade positiva möjligheter för det folkligt förankrade kulturlivet att utvecklas. Således innebar inrättandet av det statliga kulturprogrambidraget att studieförbund och ideella organisationer i allmänhet erhöll ekonomiska möjligheter att bli kulturarrangörer utan att vara helt hänvisade till institutionerna. Det blev också en stark ökning av kulturprogrammen inom föreningslivet. Nya möjligheter öppnades att komplettera studiecirkelverksamheten med varierande former av kulturaktiviteter. 5 244 program 1974 80 är talande siffror. Men även studiecirklarnas antal ökade kraftigt under hela 1970-talet. Det rör sig om 73 90, och de s.k. kulturcirklarna ökade från 1970 79 med hela 113 90. Men såväl antalet kulturprogram som antalet studiecirklar upphör att öka fr.o.m. verksamhetsåret 1980/81. Från vpk gör vi gällande att detta kraftiga trendbrott har ett klart samband med den negativa behandlingen av anslagen till folkbildningsverksamheten. Det gäller i första hand staten men även landstingen och kommunerna, där man ofta med åberopande av finansiella skäl följt det statliga mönstret. Kulturen drabbas först av ”svångremmen”. Herr talman! I ett läge då de kommersiella krafterna mer än någonsin exploaterar massans kulturbehov och bokstavligen ger folket stenar i stället för bröd, borde de folkrörelseoch folkbildningsanknutna kulturaktiviteter na vara på motoffensiven och inte på defensiven. De fria grupperna, studieförbunden och det folkrörelseanknutna kulturarbetet över huvud har under de senaste åren genom delvis nya grepp och ofta genom samarbete med professionella kulturarbetare verkat som pådrivande krafter till samhällsförändringar. Det kan ha gällt bildande av skrivarverkstäder och skrivarklubbar, aktivering av amatörverksamhet inom musik, teater, film och foto eller olika former av konstutövning. Det kan ha gällt teaterspel, utställningar och festivaler där ibland hela bygder dragits in i ett fruktbart kulturarbete. Självfallet har sådant folkförankrat kulturarbete en stor betydelse i kampen just mot det kommersiella utbudets folkfördummande effekter. Det gäller också förankringen av demokratin mot samma kommersiella krafter.

Det jag tänker på är den berömda SAF-kampanjen, om vilken program i radion har informerat, något som har gett kännedom om denna koppling av opinionsbildningen till stora omfattande reklambyråer. Detta gäller faktiskt en opinionsbildande fråga, för att säga något ytterligare om SAF-kampanjen, om kollektiv kapitalbildning och demokrati i näringslivet. Borde inte den frågan vara ett ämne för hela Folkrörelsesverige? De folkliga bildningsorganisationerna kunde driva frågan på ett seriöst sätt, så att alla ideologier fick brytas mot varandra i en hela folket omfattande debatt. I stället har vi även här fått en linje som innebär att man använder sig av skall vi säga primitiva reklamargument vid opinionsbildningen i en för folket så viktig fråga. Herr talman! Jag har velat nämna detta som exempel på vad som håller på att inträffa i de frågor som rör opinionsbildningen. Det är enligt vpk:s mening kulturellt livsfarligt att i dagens läge försvaga och försämra folkbildningsarbetets möjligheter och resurser som nu sker. Näringslivets profitörer och ideologimakare går in i det vakuum som bildas vid en hårt neddragen kulturpolitik. De är då många gånger utklädda till vänliga sponsorer. Även kulturutskottet medger att det finns problem med det nya bidragssystemet vad gäller kulturverksamhet i folkbildningen, men delar förstås inte vår uppfattning att tiden är inne att utvärdera 1974 års kulturpolitiska beslut. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motion 1981/82:584.

Herr talman! Riksdagen beslutade "så sent som 1981 om ett nytt statsbidragssystem för folkbildningen. Det består i princip av två delar, dels ett bidrag till kulturverksamhet inom folkbildningen, dels ett bidrag till studiecirkelverksamheten. Utöver det finns vissa speciella bidrag, t.ex. till organisationsomkostnader och uppsökande verksamhet i bostadsområdena. Det råder stor samstämmighet om folkbildningsarbetets värde och vikt, och det är glädjande att konstatera. Det framgår också av det betänkande vi nu diskuterar. Till det är endast två reservationer från moderata samlingspartiet fogade. I reservation nr 1 vill man minska anslaget till vuxenutbildningen genom att överföra en del av de resurser som kommer in genom vuxenutbildningsavgiften till folkbildningsområdet. Det förslaget har redan kommenterats av Marie Nordström, så jag nöjer mig med att yrka avslag på reservation nr Rs I reservation nr 2 vill inte moderaterna vara med och öka schablonbeloppet till studiecirkelverksamheten. Det nya statsbidraget består av ett högre belopp — 80 kr. per timme — och ett tak har satts vid 6 725 000 timmar. Vi har också ett lägre belopp på 25 kr. per studietimme. Dessutom finns vissa tilläggsbidrag. Förra året minskade studiecirkelverksamheten, och därför har statsrådet föreslagit att antalet timmar med det högre bidraget skall minskas med 5 96, vilket utskottet ställt sig bakom. De på detta sätt frigjorda resurserna skall enligt propositionen användas för att höja schablonbidraget. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom även detta förslag. Ett förverkligande av förslaget skulle innebära att man i dag när det gäller det högre bidraget kommer att få 87 kr. i stället för 80 kr. Det lägre bidraget kommer att höjs från 25 kr. till 27 kr. Vidare föreslås att tilläggsbidraget till samhällsinriktade cirklar höjs från 8 kr. till 10 kr. per studietimme. Det är klart att dessa områden, liksom andra inom samhällssektorn, har fått vidkännas besparingar. Därför tycker utskottsmajoriteten att detta tillvägagångssätt är riktigt, eftersom det i sin tur kan motverka stigande avgifter för deltagarna i studiecirklar. Vpk har i sin motion två yrkanden. I det ena yrkandet vill man, som vanligt skulle jag vilja säga, skjuta till ytterligare medel till verksamheten. Det är naturligtvis mycket lätt att i detta sammanhang, som i så många andra, komma med överbud när det gäller ekonomiska satsningar. Det är enkelt när man befinner sig i det läget att man aldrig behöver ta ansvar för den ekonomiska situationen. I det andra yrkandet begärs en parlamentarisk kommitté med uppgift att utvärdera 1974 års kulturpolitiska beslut och att föreslå vidare åtgärder. I detta betänkande behandlar vi en liten del av kulturpolitiken. Kulturutskottet, liksom utbildningsutskottet, anser att vi när det gäller stödet till kulturverksamheten inom folkbildningen har mycket liten erfarenhet av hur det hela fungerar, eftersom denna form av bidrag existerat under endast ett år. Utskottet finner därför inte någon anledning att göra några uttalanden i denna fråga. g Hans Nyhage tog upp de två särskilda yttrandena angående högsta antal studietimmar per studiecirkelsammankomst. När utskottet fattade beslutet om en ändring av statsbidragsgivningen till folkbildningen var vi överens om att utöka antalet studietimmar till fyra. Fyratimmarsregeln skulle gälla bara i fråga om studier på arbetstid och i glesbygd. Jag har full förståelse för att just vissa estetiska cirklar kan erfara att det blir negativa effekter för verksamheten. Men för det första har det förflutit så kort tid sedan vi fattade det här beslutet, och för det andra är det ingenting som säger att man inte kan hålla på fyra timmar, även om det inte är möjligt att få ut statsbidrag för mer än tre timmar. När det gäller de estetiska cirklarna är det väl också mycket svårt med gränsdragningen. Vilka cirklar skall vara berättigade att ha fyra timmar som beräkningsgrund och för vilka skall tre timmar gälla som gräns? Till sist, herr talman, skulle jag vilja uttrycka min glädje över att utskottet enigt ställt sig bakom förslaget att nu permanenta den uppsökande verksamheten i bostadsområdena. Det här är ju ett mycket viktigt område. Genom den uppsökande verksamheten når man grupper som man annars inte skulle nå: invandrarkvinnor, lågavlönade, över huvud taget människor som har ett enormt stort behov av det som cirkelverksamheten kan ge, men som inte själva kan skaffa sig utbildningen. Med det sagda skulle jag vilja yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkanden nr 21 och nr 22 utom vid punkt 5 i utskottets betänkande nr 21, där jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! Kerstin Göthberg liksom tidigare Marie Nordström berörde anslaget till vissa organisationers centrala kursverksamhet. Kan Kerstin Göthberg ge mig ett enda skäl till att inte dessa organisationer själva skulle kunna svara för en större del av kostnaden för sin egen kursverksamhet i ett besvärande ekonomiskt läge? Vidare vill jag fråga: Vilka bärande motiv finns för att nu, när statsbidragssystemet ännu inte hunnit verka ett helt år, föreslå höjningar av schablonbidraget för studiecirkeltimmarna? Kerstin Göthberg berörde också de särskilda yttrandena och sade att det inte finns några hinder för att arbeta i en cirkel i fyra timmar. Det gör det förvisso inte, men för den fjärde timmen får man ingen ersättning från samhällets sida. Verkligheten är nu att cirklarna i stället för att omfatta fem gånger fyra timmar, som vi föreslog förra året, dvs. 20 timmar, pågår i sju gånger tre timmar, dvs. 21 timmar. Det ställer sig mer kostsamt för samhället än det system vi föreslog. Jag kan vidare inte se att svårigheterna att dra gränser är särskilt stora. Skolöverstyrelsen har en särskild gränsdragningsnämnd, vars uppgift just är att avgöra hur man skall förfara när det gäller statsbidragsberättigade studiecirklar.

Herr talman! Kerstin Göthberg påstår att vi inte har något ansvar för ekonomin, men vi har faktiskt gjort en alternativ totalbudget, där vi inkluderar de kostnader som skulle bli följden om denna motion bifalls. De skall klaras inom ramen för vårt förslag om den totala ekonomin här i landet. I en krissituation är det synnerligen angeläget att vidmakthålla den verksamhet det här är fråga om: folkbildningsverksamhet och studiecirkelverksamhet. Mina egna erfarenheter från t.ex. glesbygden visar att just i en krissituation behöver människor komma tillsammans. Då behöver man känna solidaritet, då behöver man mer än någonsin folkbildningsarbetet. Det riktas också till eftersatta grupper: barnen, arbetarna, låginkomsttagarna och, som jag nyss sade, glesbygdsmänniskorna. Det är därför vi måste prioritera folkbildningen — för att den vårdar sig just om de grupper som har det svårt. Kerstin Göthberg skall inte påstå att vi inte har erfarenhet. Det har vi. Våra medlemmar och organisationer är aktiva och verksamma på ett nära nog föredömligt sätt när det gäller folkbildningsarbetet. Det bekräftar vår verksamhet. Beträffande målsättningen inom kulturpolitiken vill jag påpeka att det är nödvändigt att nu få den preciserad från regeringens sida. Det är verkligen häpnadsväckande när moderaterna springer ifrån de mål som blev fastställda 1974. Med den uppföljning som vi föreslår skulle man kunna kartlägga vad som har uppnåtts och var man befinner sig när det gäller kulturpolitiken i dag. Kulturutskottet säger att man skall låta kulturrådet sköta den uppföljningen.

Det tror jag inte är en lösning.
Herr talman! Till Hans Nyhage skulle jag vilja säga att både vuxenutbildningen och folkbildningen gäller grupper som är lågutbildade och som har ett mycket stort behov av att tillgodogöra sig den här möjligheten till vidareutbildning och fortbildning. Det är väl inget tvivel om att även det här området har fått vidkännas besparingar! Den minimala — det skulle jag vilja påstå — ökning som förändringen från 80 till 87 och från 25 till 27 innebär ligger egentligen bara i linje med kostnadsutvecklingen. Vi anser att det på det här området finns ett stort behov, och det är vi villiga att satsa på. Till Sven Henricsson vill jag helt kort säga att det väl i det här läget är litet förmätet att begära en utredning om huruvida vi har uppfyllt målen för 1974 års kulturpolitik. Vi diskuterar ju just nu bara en liten del av kulturpolitiken, och en del som bara för ett år sedan fick en ny utformning, nämligen kulturverksamheten inom folkbildningsarbetet. Som kulturutskottet och utbildningsutskottet säger har vi så liten erfarenhet av just den delen av verksamheten att det inte finns någon anledning att i dag förorda någon form av utredning.

Herr talman! Påstår verkligen Kerstin Göthberg att den centrala kursverksamhet som bedrivs av löntagarorganisationerna och vissa näringslivsorganisationer vänder sig till de lågutbildade? Den frågan skulle jag mycket gärna vilja ha svar på. På vilka andra områden inom statsbudgeten höjer man statsbidraget med nära nog 10 96, som sker enligt det förslag som regeringen framlagt om en höjning av schablonbidragen till studiecirkelverksamheten? På vilka andra områden gör man det?
Herr talman! Vi har föreslagit en uppföljande undersökning av 1974 års kulturpolitiska beslut, Kerstin Göthberg. Det finns goda skäl att göra det, eftersom så stora avsteg har gjorts från detta beslut enligt vad man preliminärt kan se. Nu säger Kerstin Göthberg att vi har anledning att först se hur det folkbildningsbeslut som fattades i fjol verkar. Men till det kan sägas att man redan nu ser att det har gjorts stora och betydande misstag i fjolårets beslut. Anslaget till exempelvis kulturverksamhet i folkbildningen, som det heter, har haft dåliga effekter på verksamheten i studieförbunden. Det har slagit mot den studiecirkelverksamhet som man tidigare och traditionellt har bedrivit.

Och detta är i sin tur begränsat — det är satt ett tak för det, vilket verkar hämmande på utvecklingen av kursverksamheten i folkbildningen. Vi menar att det finns goda skäl att analysera detta och även i det avseendet ta ställning till erfarenheterna från det år som har gått.
Herr talman! I likhet med statsrådet och utskottsmajoriteten anser jag att anslaget till vuxenutbildning och folkbildning är viktigt, därför att det i första hand vänder sig till grupper som är lågutbildade.

Herr talman! I betänkandena om vuxenutbildning och folkbildning har inte gjorts några större förändringar av propositionens förslag. I fråga om stödet till den centrala kursverksamheten föreligger dock skilda uppfattningar, vilket också har framgått av diskussionen. Socialdemokraterna står här för majoritetens skrivning, och jag skall passa på tillfället att nu yrka bifall till utskottets hemställan på den punkten. Mittenpartierna har biträtt föredragande statsrådets förslag om ett belopp på drygt 25 milj.kr. till denna verksamhet, medan moderaterna föreslår en prutning av beloppet med hela 6,7 milj.kr. De två reservationerna yrkar jag alltså avslag på. Vi fattade förra året beslut om nya regler beträffande folkbildningen. Någon utvärdering av konsekvenserna för verksamheten av de nya villkoren har vi naturligtvis ännu inte kunnat ta del av, och därför är det svårt att här ta någon konkret ståndpunkt. Hans Nyhage gjorde det i ett avseende, nämligen när det gällde antalet timmar för viss del av cirkelverksamheten. Här skall vi kanske vara rättvisa och säga att förslaget föregående år väcktes av den anledningen att man inte hade några bra kontrollmöjligheter. Därför var det svårt att gå med på andra timtal än de som redan gällde på denna punkt. Efter en utvärdering får vi kanske anledning att göra andra ställningstaganden. Vi får hoppas att vi då kan finna sådana kontrollmöjligheter att vi kan biträda studieförbundens önskemål. Egentligen är dessa betänkanden allvarliga från en helt annan synpunkt, nämligen de moderata anloppen på vuxenutbildning och folkbildning i stort. Det är egentligen för att påvisa detta som jag har begärt ordet. De borgerliga partierna gör anspråk på att efter valet skriva ett regeringsprogram, och eventuellt kommer de att lyckas med detta. På den här punkten är då frågan: Skall de moderata ståndpunkterna gälla vad beträffar neddragningen av anslagen till vuxenutbildningen och folkbildningen eller skall möjligen mittenpartierna stå på sig, som de i stort sett har gjort i de betänkanden som i år föreligger? Eller skall det bli något mellanting mellan moderata ståndpunkter och mittenståndpunkter? Jag tror att det är viktigt att vi understryker det här vid behandlingen av frågan om anslagen till vuxenutbildning och folkbildning. Vilken framtid erbjuds, vilka villkor kommer att gälla för de hundratusenden som är beroende av vuxenutbildningen och som det är så angeläget att få i vuxenutbildning och i folkbildning över huvud taget? Hans Nyhage var i sina inlägg här tidigare inne på den socialdemokratiska generositeten, som inte ser några gränser när det gäller att bevilja anslag. Moderaterna säger att verksamheten har gått ner när det gäller vuxenutbildning, när det gäller tolkutbildning och när det gäller folkbildning. Därför kan vi dra ner på anslagen, menar de. Man ställer aldrig på moderat håll frågan: Varför går verksamheten ner? Varför är färre människor med i invandrarundervisningen? Varför är färre människor med i folkbildningen? Kan det bero på att det allmänt inom industrin är en våldsam neddragning av antalet sysselsatta? Det spelar naturligtvis en roll. För oss socialdemokrater är detta en stor fråga, och vi avser att se till att industrisysselsättningen ökar igen. Då blir naturligtvis behovet av utbildning också av invandrare större igen. När det gäller folkbildningen sade jag att vi får invänta utvärderingen. Men förmodligen har man även på det området ökade kostnader för deltagandet, och det måste vi också se till att korrigera. Då är det inte mindre anslag, prutningar, som det handlar om, utan det gäller att slå vakt om anslagen och kanhända öka dem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i båda betänkandena.
Herr talman! Helge Hagberg behöver inte vara ett dugg orolig för de diskussioner som skall föras mellan de borgerliga partierna inför en kommande regeringssamverkan. De förhandlingarna får föras helt mot bakgrund av det faktiska valresultatet. Det får visa var positionerna ligger i väljarnas synpunkter på svensk politik. Hur kommer för övrigt socialdemokraterna att förhålla sig gentemot kommunisterna, om socialdemokraterna inte själva skulle erhålla majoritet i Sveriges riksdag utan vara beroende av kommunisternas stöd för att kunna föra sin politik? Det vore otroligt intressant att få besked i den frågan. Sedan vill jag bara säga att i motsats till Helge Hagberg anser jag det vara alldeles nödvändigt att vi i tid tar ansvar för Sveriges ekonomi och gör de begränsningar på alla områden som vi finner vara nödvändiga för att komma tillrätta med denna. Det går inte, som socialdemokraterna gör, att år efter år bara plussa på och därmed höja samhällets åtaganden och skattebetalarnas kostnader till närmast oändliga belopp. Något ansvar måste man känna gentemot skattebetalarna, och det är hög tid att socialdemokraterna visar det.
Herr talman! Hans Nyhage säger att jag inte skall vara orolig för de förhandlingar som kommer att inledas. Och det är klart att får Hans Nyhage sin vilja igenom är det bra, sett ur moderat synpunkt, men de vuxenstuderande och de som deltar i folkbildningsverksamhet kan kanske vara litet bekymrade. Förhoppningsvis skall valresultatet avsluta bekymren, så att vi inte behöver ha några betänkligheter inför framtiden. När det gäller socialdemokraternas ståndpunkt i det här avseendet vet både de vuxenstuderande och de som deltar i folkbildningsverksamheten att vi står på deras sida. När det sedan gäller Hans Nyhages bekymmer om hur vi har det med kommunisterna vet jag att på det här området har vpk ofta tagit ställning i samma riktning som vi. Sven Henricsson sade i sitt anförande att kulturpropositionen och det kulturprogram som vi antog 1974 har övergetts i många stycken, och det är möjligt att man kan använda ett så kraftigt omdöme i vissa fall, kanske just på det här området. Men jag tror inte att Hans Nyhage skall ha några bekymmer för förhållandet mellan oss och vpk.
Herr talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam för det uttömmande besked jag fick om socialdemokraternas relationer till kommunisterna efter en eventuell valseger. Det är ganska anmärkningsvärt att de mycket måttliga besparingar som vi föreslår på det här området enligt en företrädare för socialdemokraterna skall vara helt avgörande för folkbildningens framtid. I motsats till Helge Hagberg hyser jag tilltro till de människor som arbetar inom folkbildningen, till deras kunnande och till deras skicklighet att klara bekymmersamma frågor. Jag litar alltså på att de inser nödvändigheten av att i en bekymmersam ekonomisk situation medverka till att det görs besparingar även här och att de kommer att kunna klara av den situationen.
Herr talman! Naturligtvis avskaffar ni inte verksamheterna som sådana, men prutningarna är mycket kännbara för de grupper som har så små marginaler att de faller utanför deltagande i verksamheterna. Jag vet av egen erfarenhet att det är flera som har slutat delta t.ex. i studiecirklar därför att avgifterna har blivit för höga. Vi måste se till att få en ändring på det. Det är dem det är angeläget att slå vakt om, men det är de grupperna som bl.a. Hans Nyhage säkerligen anser det försumbart att gå miste om.
Herr talman! Med bästa vilja i världen tror jag inte att det går att påstå att en enda grupp människor inom vårt samhälle skulle hamna utanför den verksamhet som bedrivs av studieförbunden genom de måttliga besparingar som vi föreslår. Låt mig bara påminna om att vi alla var överens om att schablonbidragen skulle vara 80 kr. resp. 25 kr. vid ingången av det här året. Att det förhållandet att vi nu motsätter oss den mycket kraftiga höjningen, som vi anser vara omotiverad i ett svårt ekonomiskt läge, skulle föranleda att vissa människor ställs utanför cirkelverksamheten förefaller mig mycket egendomligt.
Herr talman! När det gäller den centrala kursverksamheten skiljer det hela 11 miljoner mellan förslaget från oss socialdemokrater och förslaget från moderaterna. Frågan tidigare från Hans Nyhage till Kerstin Göthberg var, om hon ansåg att det var låginkomstgrupper som verksamheten riktade sig till då det gällde den centrala kursverksamheten, och hon svarade att så var fallet. Jag instämmer med Kerstin Göthberg när det gäller hennes omdöme på den punkten. Det är alltså alltför många grupper som skulle drabbas av de här besparingarna, Hans Nyhage. Därför är det angeläget att slå vakt också om de sista kronorna, för det är de sista kronorna som är viktiga för människor i små omständigheter.
Herr talman! Det är beklagligtvis på det sättet, att de kronor som enligt Helge Hagberg är de sista, finns för socialdemokraterna på det ena området efter det andra. Man plussar alltså på och plussar på, och sammantaget rör det sig om miljardbelopp. Men man underlåter att tala om, på vilket sätt man skall finansiera detta. Det som väntar svenska folket är dels kraftiga skattehöjningar, dels mycket kraftiga avgiftshöjningar på näringslivet, om socialdemokraterna skulle vinna valet. Därför kan man inte förverkliga alla sina generöst utställda löften inför 1982 års val.
Herr talman! Nu är det faktiskt så att vi inte skall diskutera finansieringsverksamheten över hela budgeten. Jag tillåter mig att stanna vid den punkt som är aktuell nu. När det gäller t.ex. att finansiera viss del av kursverksamheten — den centrala kursverksamheten — har vi ju avgifter som belastar arbetsgivarna. De avgifterna har löntagarna tagit hänsyn till vid löneförhandlingarna. Skall man sänka dessa avgifter för arbetsgivarna, så är det fråga om att löntagarna skall ha det i kontant ersättning. Någon annan sorts finansiering finns inte på den punkten t.ex.

Herr talman! I nästan total enighet i de viktiga delarna fattade riksdagen 1979 beslutet om trafikpolitiken. Förutom en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader skall trafikpolitiken bidra till att samhällsmål inom näringspolitiken, energipolitiken, sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken uppnås, och därtill skall trafikolyckor och miljöskador begränsas. Vi vill på moderat håll ingalunda frånträda denna då gemensamma syn på den statliga trafikpolitikens utformning, men vi anser att riktlinjerna på sina ställen är alltför allmänna och vaga och att det därför kan vara viktigt att ständigt påminna om de avgörande grundsatserna. En sådan är kravet att trafikpolitiken skall bedrivas under fri konkurrens och på marknadsmässiga villkor. Tummar man på den principen uppstår lätt ekonomiska krav på samhället som inte är uthärdliga. Bara för en vecka sedan debatterade vi anslagen till statens järnvägar, och jag nämner dessa som exempel på en utveckling som är negativ. Vi har i reservation nr 2 gett uttryck för vår uppfattning att övertron på övergripande statlig trafikplanering bör nedtonas. I reservation nr 3 framhåller vi, liksom vi tidigare gjort vid riksdagens behandling av investeringsanslagen till de statliga verken, lämpligheten av att söka smidigare finansieringsvägar än den över den statliga budgeten. Med andra ord: ge våra verk friare händer att begagna sig av den öppna lånemarknaden! Vi moderater tror att investeringsobjekten skulle bli sundare och flera och därmed på fler sätt välgörande för den totala samhällsekonomin. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i trafikutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Under en följd av år har jag i motioner föreslagit riksdagen att bilismens kostnader bör studeras närmare. Jag har då inriktat mig på två områden: dels kommunernas möjligheter att tillämpa andra metoder än de nuvarande att genom avgifter reglera tätortstrafiken, dels en vidareutveckling av den analys av bilismens samhällskostnader som trafikpolitiska utredningen tog fram. Det finns de som tolkar sådana här förslag som ett hot mot bilen och bilismen. Ingenting kan vara felaktigare. I hela den trafikpolitiska debatten — vare sig den gäller förbättrad kollektivtrafik i tätort och glesbygd eller ökat resande på järnväg, för att ta ett par exempel — betonas mer eller mindre starkt bilens oumbärlighet. Insikten om bilens betydelse för det individuella resandet — dit räknar jag även samåkning — och dess betydelse för glesbygdsbefolkningen samt för yrkesutövande eller för familjens utflyktsbehov gör att jag helt kan instämma i den aktuella slogan: Utan bilen stannar Sverige. Den insikten omfattar också lastbilstrafikens ostridiga betydelse för såväl närsom fjärrtransporter. Men när det är sagt bör man också lidelsefritt kunna diskutera frågan om vad denna transportform kostar samhället. Min utgångspunkt är att man så långt möjligt bör kartlägga de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för alla transportslag. Och landsvägstrafikens är en av de svåraste att reda ut. Det fann även den trafikpolitiska utredningen. Mitt förslag om att ge kommunerna ökade möjligheter att avgiftsbelägga biltrafik i tätort syftar i första hand på de största tätorterna, där trängseloch avgasproblemen är som störst. Sådana åtgärder tillsammans med de nya möjligheterna till statligt bidrag till kollektivtrafikanordningar såsom infartsparkeringsplatser borde kunna prövas. Utskottet räknar upp en del utredningsarbeten och redan förefintliga möjligheter för kommunerna och yrkar avslag på min motion i denna del. Jag anser att även andra åtgärder bör kunna medges, men jag skall inte nu motsätta mig utskottets förslag, för jag vet att tiden arbetar för min motion. I vad däremot gäller behovet av kartläggning av bilismens samhällskostnader är jag mer bestämd i min mening. Vi har en ständigt pågående debatt om bilismens kostnader. Mycket bygger på allmänt tyckande, helt beroende på vilka intressen man företräder. Trafikpolitiska utredningen gjorde emellertid här en bra insats genom att för första gången göra en modell till kvantifiering av de skilda samhällskostnaderna, fördelade på olika fordonsslag. Beräkningarna var emellertid grundade på delvis ganska bräckligt material. De framräknade siffrorna för de samhällsekonomiska marginalkostnaderna blev därför ganska grova. Utredningen ansåg också att modellen och underlaget borde vidarebearbetas och förfinas. Utskottet anser att en ytterligare belysning av de här frågorna kan förväntas genom pågående utredningsoch forskningsarbete. Det tycker jag också. Men den fromma skrivning utskottet valt anger ingen viljeinriktning. Jag har därför i min reservation nr 4 till det här betänkandet mera konkret föreslagit att riksdagen uttalar sig för att sådant analysoch forskningsarbete bör ske inom befintliga organ. Herr talman! För att vi skall kunna övergå från tyckande till vetande om bilismens kostnader bör ett fortsatt arbete ske i enlighet med de synpunkter som jag här och i min reservation har framfört. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Det görs ibland gällande att vi från vpk tar onödigt stor del av kammarens tid i anspråk. Men en giltig förklaring är att vi inte är representerade i något utskott. Många andra talesmän här har ju i utskottet fått tillfälle att nogsamt penetrera de olika frågeställningarna. För dem är debatten ganska genomgången, när ärendet kommer upp i kammaren. Så är inte fallet beträffande oss. Vi måste få ta några minuter i anspråk. I 1979 års trafikpolitiska beslut fastslås att det samhällsekonomiska synsättet skall vara vägledande. Det betyder, som utskottet också framhåller på s. 2 i betänkande 27, att trafikpolitiken skall bidra till att uppfylla mål inom andra samhällssektorer såsom näringsoch regionalpolitiken. Den skall även anpassas till miljöpolitikens krav liksom till kraven på hushållning med energi och därmed minskat oljeberoende. Den kollektiva trafiken skall utbyggas så att den blir tillgänglig och attraktiv för allt fler människor såväl i tätorter som på landsbygden. Dessa liksom andra målformuleringar är ett synsätt som även omfattas av vänsterpartiet kommunisterna. Det är främst två skäl som gör att vpk återkommer med sina förslag då det gäller trafikpolitiken. För det första finns en klar strävan från högerhåll och förespråkare i allmänhet för en liberal låtgåoch konkurrensideologi att rasera det samhällsekonomiska tänkande som ändå har fått ett visst utrymme inom trafikpolitiken. För det andra hävdar vpk behovet av ett program för konkreta åtgärder baserade på de principiellt riktiga grundsatserna i 1979 års beslut. Såsom en kommentar till vpk-motionen 1981/82:280 skriver utskottet på s. 4 i betänkandet följande: ”Flera av de synpunkter om trafikpolitiken som framförs i motionen ligger helt i linje med 1979 års trafikpolitiska beslut. Utskottet anser inte att det finns någon anledning för riksdagen att frångå detta beslut.” Då vill jag återigen betona att vpk:s förslag innebär krav på en konkretisering av de principiellt riktiga resonemangen i trafikbeslutet från 1979. Vi kräver inte att man skall frångå detta beslut. Utskottet talar vackert om att särskilt den kollektiva persontrafiken måste förbättras och byggas ut ”så att den blir tillgänglig och attraktiv för allt fler människor såväl i tätorter som på landsbygden”. Man talar vidare mycket riktigt om att ”en utbyggd kollektivtrafik ger ökade valmöjligheter i fråga om arbete, bostad och fritidsaktiviteter” och att ”dessa ökade valmöjligheter skall även ges handikappade”. Men vad gäller den kollektiva persontrafiken saknas ett konkret åtgärdsprogram. Väghållningsutredningen kom med en rad förslag till positiva åtgärder för en konkret förbättring av kollektivtrafikens förutsättningar. Dock innebär regeringspropositionen med anledning härav — proposition 1981/82:133 om statsbidrag till kommunal vägoch gatuhållning m.m. — som vi ser det en besvikelse främst vad gäller kollektivtrafikens möjligheter till statligt stöd. Inte minst gäller detta den spårburna trafiken. När det gäller de handikappades valmöjligheter, som det talas om i betänkandet, behövs fortfarande konkreta åtgärder och inte bara vackert tal. När skall t.ex. allergisanerade rökoch djurfria väntsalar och terminaler komma till stånd, liksom förbättrad information för hörselskadade, döva och synskadade resenärer? Hur blir det för resten med förslaget från SJ till handikappanpassad järnvägsvagn och övriga kollektiva transportmedels anpassning till de handikappades behov? I trafikutskottets betänkande nr 27 talas vidare om att en utbyggd kollektivtrafik också är en nödvändig förutsättning för att begränsning av privatbilismen i tätorternas centra skall kunna åstadkommas. Även här måste man efterlysa en konkretisering. När kommer t.ex. några regeringsförslag med anledning av det ambitiösa program för en bättre kollektivtrafik som föreslogs av kollektivtrafikutredningen, som kallas KOLT? Jag kan vidare citera ur utskottets betänkande: ”Järnvägens resurser bör användas för att så långt möjligt tillgodose behovet av långväga och tunga godstransporter. En ökad samordning mellan järnvägsoch landsvägstrafiken kan ge betydande trafikekonomiska vinsten.” Men även detta stannar vid fagert tal, då det representerar så litet av konkreta åtgärder. Det är faktiskt inte samordning utan rivalitet och hård konkurrens som dominerar de långväga tunga landtransporterna, även om det finns enstaka undantag där samarbete förekommer. SJ har nu under tre år avlastats en del fasta kostnader och härigenom kunnat göra prissänkningar som är samhällsekonomiskt motiverade. Man kan fråga sig: Vilka planer har regeringspartierna på att låta denna samhällsekonomiskt vettiga satsning få sin fortsättning i framtiden? I moderatreservationen nr 1, fogad till betänkandet, görs ett försök att attackera begreppet ”samhällsekonomiska kostnader”, som moderaterna anser har utgjort ett hinder för kostnadsbesparande rationaliseringsåtgärder. I sammanhanget nämner man underskottstäckningen för SJ. Men det är inte möjligt ens för en moderat att först ställa som mål för trafikpolitiken att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader och sedan samtidigt kräva fullständig kostnadstäckning. Det kan inte vara märkligare att det statliga trafikföretaget SJ får en miljard i allmänt stöd än att det kommunala Stockholms lokaltrafik får ett par miljarder. Nej, mera intressant är den statistik från statistiska centralbyrån som visar att de svenska företagen under sexårsperioden 1975-1980 betalat in 28,6 miljarder i skatt men under samma period fått ut 110 miljarder i subventioner och bidrag. Låt mig, herr talman, lämna ett exempel på sambandet mellan samhällsekonomi och trafikpolitik. Enligt det trafikpolitiska beslutet är det angeläget att beakta kravet på hushållning med energi och minskat oljeberoende. Vi har under 1970-talet fått en ny typ av befolkningsomflyttningar, då folk flyttar från större tätorter till mindre tätorter i närheten men fortfarande arbetar kvar i de större tätorterna. Detta medför ökad pendling över längre avstånd med ökad drivmedelsförbrukning som följd. En fjärdedel av oljekonsumtionen i landet går f. ö. till trafiksektorn. Transportrådet, som enligt den moderata reservationen nr 2 skall bort, har i en undersökning påvisat att drivmedelsförbrukningen för arbetsresor per förvärvsarbetande på grund av villaboendets ökning i t.ex. förort till Stockholm ökat från 527 liter till 728 liter per år mellan 1970 och 1975, dvs. en ökning med 38 96. I en förort till Uppsala — Bälinge — med liten lokal arbetsmarknad ökade under samma tid årsförbrukningen av drivmedel från 204 till 465 liter per år i genomsnitt eller med 127 20. På grund av förändringar i bosättningen kombinerat med centralisering av service och arbetsplatser har bilreseavdragen ökat med 47 96 mellan 1972 och 1977, men kollektivreseavdragen har ökat med endast 19 26 under samma tid. År 1977 gjordes bilreseavdrag med ett sammanlagt belopp på 3,8 miljarder kronor av 1,3 miljoner förvärvsarbetande, medan 1,8 miljoner kollektivresenärer sammanlagt drog av 1,4 miljarder kronor, alltså betydligt mindre för kollektivresenärerna fastän de var fler till antalet. Vad visar då dessa siffror? Jo, omfattningen av bilreseavdragen jämfört med kollektivreseavdragen tyder på att en ökad kollektivtrafik med minskad biltrafik som följd skulle ge betydande vinster för stat och kommun. Till andra samhällsvinster vid minskad biltrafik hör ett minskat antal trafikolyckor, bättre luft och mindre buller, varjämte underlaget skulle förbättras och därmed underskotten minskas för kollektivtrafiken. Det kan väl inte vara särskilt svårt att förstå detta sammanhang, inte heller för moderaterna i trafikutskottet. Vad som synes vara direkta budgetutgifter kan likväl leda till kraftigt sänkta samhällskostnader eller minskade utgifter i andra samhällssektorer och en ur samhällets synpunkt bättre oljeförsörjning. Man kan möjligen skylla på att en del av samhällskostnaderna är svåra att kvantifiera — men då borde man rimligen ha stött den folkpartimotion som kräver forskning just för att kartlägga bilismens samhällskostnader och möjliggöra dessa kostnaders kvantifiering. Nej, den liberalistiska låtgåpolitik som kännetecknar de tre moderatreservationerna skall tydligen motsvara den trafikpolitiska synen hos en eventuellt kommande borgerlig trepartiregering, dominerad av moderaterna. Då kan allmänheten emotse nya försämringar och fördyringar på trafikområdet. Ingen kan ta miste på grundsynen i dessa reservationer: marknaden skall styra trafikplaneringen. Om man tar betalt så att varje transport täcker sina kostnader och trafikföretagen söker maximera sina vinster, så är man övertygad om att den s.k. fria konkurrensen skall ge landet en bra trafikstandard utan planering. Men det är ett aningslöst resonemang som för tankarna tillbaka till 1963 års trafikpolitiska beslut. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1981/ 82:280.

Herr talman! Som flera talare har refererat till fattade vi i riksdagen 1979 ett bra trafikpolitiskt beslut som uttryckte alldeles klart att trafikpolitikens uppgift skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Den skall också bidra till att uppfylla andra samhällsmål, som Rolf Clarkson mycket riktigt refererade till. Det är helt klart att detta betyder att vi har en annan syn än vi hade i 1963 års beslut. Och denna nya inställning, om att de samhällsekonomiska synsätten skall dominera i trafikpolitiken, hänger samman med att vi anser att också andra mål än de rent trafikmässigt företagsekonomiska måste tillgodoses. Och det kan vi inte göra med en vanlig, fri marknadsekonomisk syn. Visserligen skall vi naturligtvis ha en ordentlig konkurrens och en så att säga fri marknad för trafikverksamheten när den skall utföra sina tjänster, men om vi skall uppfylla de samhällsekonomiska målen måste det finnas andra hänsyn än dem som vi kan tillgodose med en vanlig, fri marknadsekonomi. Detta tror jag i och för sig att även moderata samlingspartiet ställde upp bakom 1979. Men nu har man litet svårigheter att argumentera på det här sättet, och därför känner man ett behov av att lägga fram motioner som mera entydigt följer den s.k. fria konkurrensens linje. Men det råder fortfarande stor och övertygad enighet om att 1979 års beslut var ett bra beslut, och det förutsätter andra hänsyn än rent marknadsekonomiska. Jag tror att även Rolf Clarkson innerst inne medger det. Det är naturligtvis också på det sättet, att skall man uppfylla energipolitiska mål och miljöpolitiska mål i anslutning till trafikpolitiken, skall man kunna genomföra bebyggelseplanering och trafikplanering så, att arbetsplatser och bostäder kommer hyggligt tillsammans, skall vi ha en kollektivtrafik som tillgodoser medborgarnas behov och skall näringslivets behov av ett rationellt vägnät m.m. kunna tillgodoses, krävs det en trafikplanering. Jag tror att moderaterna även inser det, i sina bästa stunder i varje fall. Men litet grand av allmän bekännelse till den fria konkurrensen och planlösheten måste man göra också här. En planering som tillgodoser energipolitiska mål, bostadspolitiska mål och annat är en förutsättning för trafikpolitiken, om den skall kunna bedrivas utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter. Herr talman! Från de här utgångspunkterna ber jag att få yrka avslag på reservationerna från moderathåll och bifall till utskottets hemställan. Får jag sedan till Sven Henricsson säga att när vpk begär att man skall lägga 9 Riksdagens protokoll 1981/82:132-133 fram ett program för trafikpolitiken och sedan precisera det litet grand, kommer man i stort sett inte med något mer än det vi redan har uttalat i 1979 års beslut. Det är en önskelista som vi alla mer eller mindre kan ställa oss bakom. Men i huvudsak tror jag att den överensstämmer med riksdagsmajoritetens utgångspunkter för 1979 års trafikbeslut. Det är inte rimligt att nu precisera ytterligare önskelistor. Beslutet ligger fast, och vi får se till att det nu får verka inom de olika trafikgrenarna. Det är när vi fattar beslut om SJ, om vägverket osv. som vi skall se till att vi uppfyller de önskningar som vi kan ha om att det samhällsekonomiska synsättet slår igenom. Därför är vpk-motionen enligt min mening onödig i nuvarande läge, och det är orsaken till att vi har yrkat avslag på den. Till sist, herr talman, några ord till herr Sellgren medan han är kvar i kammaren. Jag måste bekänna att jag inte riktigt förstår vad meningen är med hans motion och hans reservation. Vi har under decennier haft utredningar som har försökt att redovisa bilismens kostnader för oss, men ingen har lyckats. Utredningar klarar helt enkelt inte detta. Jag tror att det krävs mycket avancerade forskningsinsatser, och det pågår sådana. Vi hänvisar till det i betänkandet. Detta är ett jobb för forskarna. Låt dem hålla på med det, så kanske vi kan få klarhet. Herr Sellgren måste ha någon slags antibilinställning i botten. Han vill på något sätt komma åt bilismen. Jag kan inte se att motiveringarna för reservationen är någonting annat. Herr Sellgren försöker säga att han inte avser det, men då kan jag inte alls förstå meningen med reservationen. Jag förstår att Sven Henricsson ganska oförblommerat ställer sig bakom rätt mycket av det som sägs i den här reservationen, eftersom det ligger meri linje med den antibilinställning som ofta kommer till uttryck i vpk:s anföranden i kammaren. Bilen har sin naturliga plats i vårt transportsystem, och den har en utomordentligt vital plats att fylla. Jag tror att det är angeläget att understryka det. Att det finns behov av att komma åt bilbekymren i tätorterna ur miljösynpunkt m.m. skall inte skymma det faktum att bilen är en vital del i hela det rationella transportsystem som vi har i Sverige. På något sätt andas herr Sellgrens reservation misstänksamhet mot denna bilens funktion. Jag skulle mycket gärna vilja veta vad herr Sellgren avser att sätta i bilens ställe. Herr talman! Jag yrkar avslag på herr Sellgrens reservation och bifall till trafikutskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman!

I stället vänder jag mig i min replik till utskottets ordförande Bertil Zachrisson, som i sitt nyanserade inlägg har klart för sig var moderaterna egentligen står när det gäller trafikpolitiken. Självfallet önskar vi inte att alla sorters trafikgrenar här i landet fritt och obundet skall utöva sin verksamhet i rent företagsekonomiska och marknadsekonomiska former. Det är klart att även vi inser att det finns ett betydande behov av planering ifrån det allmännas sida. Men vi fruktar att det ständiga åberopandet av samhällsekonomin kan medföra att man i alltför hög grad låter företagsekonomiska och marknadsmässiga synpunkter träda tillbaka. Det är det vi varnar för. Vi är absolut övertygade om att det kan bli en framgång endast om man i görligaste mån låter det 1979 fattade trafikpolitiska beslutet kombineras med en strävan att följa företagsekonomiska principer. Ordföranden i trafikutskottet gick också in på den Sellgrenska reservationen, och jag måste säga att jag delar hans uppfattning på den punkten. Jag tycker att herr Sellgren gör en egendomlig kärleksförklaring till bilismen då han i sin reservation och motion kräver nya pålagor, tullavgifter och trängselavgifter, misstänkliggörande utredningar och kartläggning av bilismens samhällskostnader, men helt glömmer allt det positiva som bilismen för med sig för samhället. Jag vet att Rolf Sellgren har värjt sig, gång på gång, för misstanken att vara bilfientlig, men allt vad han skriver och säger i den här motionen och reservationen utgör ett kraftigt argument för tron att han verkligen är bilfientlig och att han i detta fall, om han talar för sitt partis räkning, står vänsterpartiet kommunisterna oroväckande nära.

Herr talman! Först några ord till utskottets ordförande Bertil Zachrisson, som gjorde gällande att vårt krav på en konkretisering av trafikpolitiken skulle leda till en ny önskelista.

Då menar vi att det gäller att lägga moteld. Det gäller att, tvärtemot vad ni föreslår, aktualisera en mer samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik och slåss för den. Jag vill också göra gällande att t.ex. väghållningsutredningen, som lade fram en hel del goda förslag, inte har fått det beaktande som den är värd. Det är ett uttryck för att det måste skapas en opinion för just det samhällstänkande i trafikpolitiken som trafikutskottets ordförande så vältaligt förordade här alldeles nyss. Sedan några ord om bilen och det som görs gällande, nämligen att vi i särskilt hög grad skulle vara motståndare till bilismen. Det är inte på det viset. Vi är på det klara med inom vpk att bilismen har en positiv betydelse för många människor, och det har vi påtalat många gånger. Skulle inte våra många medlemmar i Norrland kunna bekräfta att bilen verkligen behövs där! Men något som är bra och har så stor attraktion för det enskilda hushållet som exempelvis bilen har, får, när den kommer upp i ett mycket stort antal — ja, väller fram — påtagligt negativa effekter. Och de drabbar i hög grad de billösa i samhället. Vi får ökad rörlighet genom bilen, ökad valfrihet. Men vi får samtidigt en rad stora problem, inte minst i de centrala delarna av våra tätorter. För länge «sedan, jag tror att det var 1974, gjorde Svenska vägföreningen en enkät, som hette Bilismen i samhället. Man försökte utröna vad människorna ansåg om bilkörning i städernas inre områden, om den var mer eller mindre onödig. Man fick det något överraskande svaret från 77 20 av de tillfrågade att de ansåg att bilkörning i centrala delar av tätorterna var mer eller mindre onödig. Som en sammanfattning kan sägas att bilisterna var positiva till alla former av bilanvändning utom just till körning i städernas inre områden. Och det är den punkten vi ofta kommer tillbaka till. Vi vill ha konkreta åtgärder, som är ägnade att åstadkomma den bilfrihet i city som alla skulle tjäna på, inte minst genom att vi skulle få bättre luft, mindre buller och mindre trängsel i trafiken i centrala delar av städerna.

Herr talman! Jag vill på nytt deklarera att allt tal om att jag skulle inta någon antibil-inställning måste vara ett försök att medvetet misstolka vad jag säger. Jag vet inte om vare sig Bertil Zachrisson eller Rolf Clarkson har lyssnat till mitt anförande. Gjorde de det, och ändå uttalar sig på det här viset, vet jag inte riktigt hur jag skall tolka dem. Jag brukar inte ha undermeningar i det jag för fram, utan jag säger min mening rakt ut. Jag har klart deklarerat, och jag gör det på nytt, att bilen är oumbärlig. Jag stöder helt och fullt påståendet att utan bilen stannar Sverige. Det gäller både persontrafik och godstrafik. Jag vågar påstå att jag dessutom har mer erfarenhet av framför allt behovet av fjärrtrafik på landsväg än någon av mina meddebattörer har. Jag vet vad jag talar om. Jag vill på nytt deklarera, att min utgångspunkt för att vilja djupare och tydligare utröna bilismens kostnader ligger i den trafikpolitiska utredningen och erfarenheterna från den. Rolf Clarkson var själv med i den. Han stod bakom förslagen. Han vet att utredningen själv sade att den analys man hade gjort var grundad på inte alltför djupgående material. Men det var ändå en modell för en analys av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för de olika fordonsslagen. Den analysmodellen har använts också av andra när man har bedömt bilens kostnader för samhället, och man har gjort det med rätta. Men man har samtidigt, precis som remissinstanserna, sagt att beräkningarna bygger på ett material som borde förfinas. Siffrorna är för grova, relationstalen mellan de olika fordonsslagen bör preciseras bättre. Det är min enkla utgångspunkt. Har vi en gång fått ett utkast till en modell för hur man skall precisera de olika fordonsslagens samhällsekonomiska kostnader som är bra, bör man gå vidare med det analysarbetet för att precisera siffrorna bättre. Jag håller med Rolf Clarkson i det han säger om allt det gynnsamma bilismen för med sig. Jag kan inte fatta den här alliansen mellan Rolf Clarkson och Bertil Zachrisson i vad som närmast liknar ett skall mot mig, där man gör sitt bästa för att misstolka vad jag har sagt. Jag menar precis vad jag har sagt, och i det ligger ingen avsikt att komma åt bilismen — det vare mig fjärran! De deklarationer jag har gjort beträffande bilens oumbärlighet både när det gäller persontrafiken och lastbilstrafiken står jag för.

Herr talman! Det är dröjande jag nu skrider till förnyat angrepp på Rolf Sellgren för hans motion och reservation. Jag gör det för att Rolf Sellgren skall inse att medan det muntliga ordet kan tolkas olika allt efter stämningsoch röstläge är det skrivna ordet definitivt. Vi har här att döma Rolf Sellgren efter a) hans motion och b) hans reservation. Att han säger att bilen är oumbärlig betyder inte att han tycker om den. Han konstaterar bara — liksom jag och andra här — att bilen är oumbärlig. Men jag konstaterar dessutom att bilen och bilismen är en positiv faktor i samhällsekonomin. Rolf Sellgren misstänker — det framgår av hans motion och reservation — att bilismen har negativa konsekvenser som överväger de positiva. Det finns flera exempel på Rolf Sellgrens inställning till bilismen. Som den främste företrädaren för folkpartiet i trafikpolitiska frågor måste hans agerande i dessa avseenden tillmätas största vikt. Han har i ett annat sammanhang — Nordiska rådet — gjort sig till talesman för att de nordiska länderna skall driva in parkeringsböter åt varandra. Det är inte heller särskilt bilistvänligt. Jag anser att jag har fast mark under fötterna när jag på de här grunderna anklagar Rolf Sellgren och därmed också folkpartiet för att tala med två tungor när det gäller bilismen i Sverige.

Det är bra, men då tycker jag att moderatreservationerna egentligen är onödiga. De är mera ett sätt att litet i efterhand uttrycka en viss annan mening. Men jag är tacksam för att vi är överens om att 1979 års beslut skall ligga till grund för trafikpolitiken. Jag tycker att det finns utomordentligt värdefulla ting i det som vpk-motionerna aktualiserar. Men det görs i så allmänna ordalag att det inte förstärker utan snarare exemplifierar en del av den diskussion som ledde till 1979 års beslut. Nu skall vi förverkliga det beslutet — på järnvägsområdet, på vägområdet osv. Och då finns det anledning att bli väldigt konkret. Men något behov av ytterligare handlingsprogram kan jag inte se —det tror jag inte hjälper trafikpolitiken ett dugg. Det som gjorde mig fundersam och fortfarande gör mig fundersam, Rolf Sellgren, är föreställningen att det nu skulle finnas någon metod att kvantifiera — för att använda Rolf Sellgrens språk — bilismens kostnader. Det har vi försökt göra i 20 år. Forskarna behöver ge sig på detta, det är vi alla överens om, men det behövs ingen riksdagsbeställning för det. Rolf Sellgren vill att regeringen skall se till att en kartläggning görs, och det var det som hos mig väckte misstanken att herr Sellgren var ute efter ytterligare pålagor av något slag. Om så inte är fallet är det O. K., men då finner jag också den reservationen fullständigt onödig. Det är inte riksdagens uppgift att tala om för forskarna vad de skall göra. Att bilismens samhällskostnader är ett problem är vi överens om, men herr Sellgrens motion och reservation ger som sagt ett intryck av att det är nya pålagor han vill ha och de är inte motiverade. Därför har jag undrat om det inte egentligen i botten finns en negativ inställning till bilismen. Jag litar emellertid på herr Sellgrens ord i det uttalande som han nyss gjorde.
Herr talman! Rolf Clarkson sade att han måste gå till förnyat angrepp. Men det var intressant att notera att Rolf Clarkson inte kunde peka på någonting som jag hade sagt som skulle kunna tolkas som att jag hade en bilfientlig inställning.

Jag vill ha en kartläggning av bilismens samhällskostnader. Bertil Zachrisson gör en del intressanta distinktioner. Han säger att riksdagen inte behöver göra någon beställning eller uttrycka någon viljeinriktning beträffande sådan här forskning — det är forskarnas uppgift att syssla med detta. Här har vi emellertid behandlat en trafikpolitisk utredning som har givit underlag för vidare arbete med dessa frågor. Vidare har man i motion efter motion velat aktualisera en fråga som riskerar att drunkna i forskningsapparaten och som är väsentlig för bedömningen av olika fordonsslags kostnader för samhället. Då är det väl angeläget att även riksdagen kan uttala som sin mening att den här frågan ytterligare bör penetreras — i synnerhet som det från flera håll har sagts att analysen är bra men måste fördjupas, eftersom utredningen inte hade tillräckligt underlag för att gå längre i den här frågan. Jag tycker att det var angenämt att Bertil Zachrisson på det viset ändå ger mig rätt i att sådana här saker behöver kartläggas. Då tycker jag att vi börjar komma på en bra samtalsfot, när man för bort de fördomar som man startar med, de här glasögonen som ni tar på när ni skall bedöma mina förslag. Det verkar vara en framgång för hela frågan genom vad som här har sagts. Rolf Clarkson är ute ur det hela, för han har inte kunnat citera mig på en enda punkt. Han bara står här, precis som jag säger, och tycker. Jag vill ha bort tyckandet. Jag vill ha fram ett vetande, herr Clarkson.
Herr talman! Vi har sagt i vår motion att vi vill få fram ett program för konkreta åtgärder med målsättningen att förverkliga ett trafiksystem där samhällsekonomiska mål är vägledande. Till detta hör det problemkomplex som här diskuteras, t.ex. bilismen. Hur skall vi ha det med bilismen i framtiden? Vi vet att den drar med sig en rad problem, även om det är riktigt som här har sagts att det också finns positiva sidor. Men vi har inget klart program för att klara problemen. Det finns ingen målsättning för bilismen, t.ex. i de större tätorterna. Det har vi pekat på, och vi menar att det är angeläget att få ett preciserat program. Det finns faktiskt också försök gjorda att beräkna de kostnader som sammanhänger med bilismen och då även de kostnader som hör ihop med miljöskadorna. Det har gjorts vissa utredningar om vad det skulle kosta ifall samtliga fordon skulle klara krav på avgasrening, likaså vad det skulle kosta samhället att eliminera bullereffekterna ner till den nivå som är fastställd. Om man räknar med dessa komponenter, kommer man fram till att bilismen faktiskt inte bär sina egna kostnader. Tvärtom åsamkar den samhället betydande utgifter. Vi bör reda ut vad det är vi satsar på och hur det skall gå till att skapa en trafikpolitik som tar samhällsekonomiska hänsyn. Men då tycker jag inte att vi skall tävla genom att gå ut i publikationer sådana som bilbranschens ”Utan bilen stannar Sverige” och göra oss till talesmän för en populism som inte duger i politiken, t.ex. att en politiker säger: Rensa ut ur riksdagen alla som är bilfiender! Se till det, när det blir val! Plocka bort de politiker som är negativa till bilismen! Det är inte rent spel att använda sådana metoder i valarbetet. Det är en moderat som gör sig skyldig till sådana utspel.

Herr talman! En motion vars innehåll motionären själv förnekar kan inte tillmätas den vikt att den kl. 21.40 på kvällen skall få uppta kammarens tid något mera. Jag säger med Shakespeare: Den damen bedyrar för mycket!
Herr talman! Jag begärde i mitt förra anförande — och det var ju mycket rimligt — att Rolf Clarkson skulle läsa en mening i min motion eller min reservation som bevisar motionens eller motionärens/reservantens bilfientlighet. Nu går Rolf Clarkson upp och citerar Shakespeare. Vem har bett Rolf Clarkson att dra in Shakespeare i det här sammanhanget? Vad hade han för uppfattning om bilismen? Det är ju min uppfattning som Rolf Clarkson har ifrågasatt, och jag har bett honom att läsa en mening av vad jag har sagt, inte att citera Shakespeare.